Herr talman! Vårt bistånd skall i mottagarlandet bidra till resurstillväxt, social och ekonomisk utjämning, demokratisk samhällsutveckling och nationellt oberoende. Det är de fyra mål som riksdagen har fastställt och som fortfarande gäller. När vi nu beslutar om fortsatt stöd till Zimbabwe sägs i budgetpropositionen att man i första hand vill tillgodose utjämningsmålet och oberoendemålet. Man nämner alltså inte demokratimålet, som nära ansluter till kravet på ökade mänskliga rättigheter. Mot bakgrund av de senaste årens händelser i Zimbabwe är detta ganska märkligt. Gång på gång har vi nåtts av rapporter om svåra övergrepp mot befolkningen i södra delarna av landet, främst i Matabeleland. Det är där anhängarna finns till Joshua Nkomo och hans parti ZAPU. Inför regeringspartiet ZANU:s partikongress i augusti förra året trappades våldet åter upp. Alla politiska möten med ZAPU förbjöds, medan ZANU överallt i landet arrangerade massmöten. ZAPU:s partilokaler brändes ned, och bostäder tillhöriga partiets medlemmar förstördes. Ett fyrtiotal människor dödades, medan polisen lyste med sin frånvaro. Allt detta står att läsa i en rapport från det svenska biståndskontoret i Harare. Vid ZANU:s partikongress beslutades att införa enpartivälde i Zimbabwe. Ett parlamentsval hade utlysts till i mars detta år, men regeringen har skjutit på valet till juni. Ingen vet med säkerhet om det verkligen kommer att äga rum då. Regeringsledamöter i Zimbabwe har förklarat att man kommer att införa enpartistaten redan 1985, sedan man hållit parlamentsval. Sverige har ett särskilt intresse av en demokratisk utveckling i Zimbabwe. Före självständigheten 1980 stödde vi aktivt både ZANU och ZAPU i befrielsekampen. Vi måste reagera när det ena partiets företrädare med våld söker utplåna det andra partiet och övriga oppositionspartier och därefter förbjuda alla dessa partier. Det åligger nu Sverige att betona biståndsmålet om en demokratisk samhällsutveckling. I motion 1681, som följs upp av reservation 25, har vi moderater visat på en framkomlig väg. Låt 10 miljoner av Zimbabwes landram omfördelas till de enskilda organisationer som verkar inne i landet. Detta står helt i överensstämmelse med ett av de mål de tre borgerliga partierna ställt upp för en biståndsutredning, där det bl.a. sägs: ”I syfte att nå de fattigaste och mest utsatta grupperna samt att bidra till en demokratisk samhällsutveckling bör samarbetet med de enskilda organisationerna byggas Herr talman! Vårt bistånd till södra Afrika uppgår totalt till ca 2 miljarder kronor. Det mesta av detta stöd går till de s.k. frontstaterna, till befrielserörelser och flyktingar utanför Sydafrika. Vi vill inför nästa budgetår föreslå att stödet till dem som inne i Sydafrika arbetar för en fredlig omdaning av samhället skall öka. Utöver de 180 miljoner som föreslås i budgetpropositionen till humanitärt bistånd i södra Afrika vill vi föreslå ytterligare 10 miljoner. Detta framgår av reservation 26, som är gemensam för de Nr 120 borgerliga partierna. Onsdagen den Vad vi bör stödja med detta anslag är t.ex. högre utbildning för den 17 april 1985 icke-vita befolkningen. Det kan ske i form av stipendier för studier vid sydafrikanska högskolor eller för studier utomlands. Vi bör vidare stödja da organisationer kan vi ge ökad medicinsk och humanitär hjälp åt den svarta emm befolkning som lider av undernäring och akut brist på sjukvård. För att detta skall fungera är det en stor fördel, eller kanske t.o.m. en förutsättning, att ha kontinuerlig kontakt med de personer som arbetar i Sydafrika. Riksdagen har nyligen antagit en lag om förbud mot svenska företags nyinvesteringar i Sydafrika. Lagen innebär emellertid inte förbud mot företagen att över huvud taget finnas kvar och verka i landet. Ett steg längre går Svenska kyrkan. Vid årets kyrkomöte beslöt man att rekommendera alla kyrkliga organ som har aktier i s.k. Sydafrikabolag att avveckla dessa aktieinnehav. Ett bärande skäl för detta var att kyrkan inte skall ha något att göra med den förhatliga apartheidregimen. Däremot restes inga krav på att ta hem personer som arbetade inom missionen med utbildning och sjukvård, trots att också dessa måste leva efter de förhatliga apartheidlagarna. Dessa lagar gäller ju inte bara för svenska företag i Sydafrika utan också för skolor, sjukhus och andra institutioner. Inom Svenska röda korset bestämde man sig för någon vecka sedan för att sända 20 ton kläder till ett av de s.k. hemländerna, Ciskei. Detta skedde efter en lång diskussion i styrelsen, som inte var enig i denna fråga. Motståndarna menade att man inte ens skulle skicka en sådan hjälpsändning, eftersom den kunde uppfattas såsom ett stöd för regimen. Det är alltså här fråga om en mycket svår balansgång. Jag och moderaterna anser i alla fall att företag, skolor, sjukhus och olika organisationer, som har möjlighet att förbättra situationen för den svarta befolkningen i Sydafrika, skall finnas kvar i landet. Herr talman! Jag har redan flera gånger nämnt det arbete som enskilda organisationer bedriver i de länder som vi diskuterar i detta betänkande. Det står helt klart att missionen, Röda korset och Rädda barnen liksom politiska och fackliga organisationer har en stor uppgift att fylla. De har ofta hög effektivitet och kan bidra till en demokratisk samhällsutveckling genom samarbete med systerorganisationer i u-länderna. En stor fördel är också att de inte behöver samarbeta med en regim, som de av olika skäl kanske vill undvika att stödja. De enskilda organisationerna har också den fördelen att de engagerar många svenskar. Lutherhjälpen har t.ex. under sin fasteinsamling tidigare i vår samlat in rekordsummor både centralt i landet och lokalt ute i församlingarna. Tusentals och åter tusentals människor har i kontakter med och engagemang i Lutherhjälpen, Diakonia, Röda korset, Rädda barnen och andra organisationer visat hur man vill utforma det svenska biståndet. Samtidigt har man i praktiskt handlande visat sig kunna offra tid, kraft och pengar för att hjälpa människor i de fattiga länderna. Det är givetvis en 81 oerhörd styrka i det svenska biståndet att kunna utnyttja detta engagemang. Vi föreslår i en gemensam borgerlig reservation 40 milj.kr. utöver 17 april 1985 vad som föreslås i budgetpropositionen just till enskilda organisationer. Herr talman! Margaretha af Ugglas har redan yrkat bifall till de reservationer som jag här har berört, så jag nöjer mig med att instämma i detta yrkande.

Herr talman! Det landprogrammerade biståndet är sedan lång tid tillbaka ryggraden i vårt bilaterala utvecklingssamarbete. Grundtanken har naturligtvis varit att koncentrera insatserna till ett begränsat antal länder, där vi har ansett att det finns förutsättningar för att uppnå de biståndspolitiska mål som vi i full politisk enighet har formulerat i denna riksdag. Även om Sverige sedan länge hör till de länder som har ett förhållandevis högt biståndsanslag, får vi inte glömma att vi är ett litet land och att det i den tredje världen finns hav av behov som egentligen skulle kunna mötas bara med s.k. massiva resursöverföringar från hela i-världen. Vi måste alltså ha klart för oss att det finns stora begränsningar i vad vi kan åstadkomma med våra biståndspengar. Desto viktigare är det att vi verkligen anstränger oss för att hitta former för pengarnas användning, former som försöker möta människors grundläggande behov av mat, hälsovård och utbildning och som når de allra fattigaste och garanterar långsiktiga åtaganden. Även om vi i dagligt tal ofta talar om ”u-hjälp”, får vi aldrig glömma att själva grundtanken i vårt bistånd är ”utvecklingssamarbete”, dvs. det får aldrig bli hjälp ensidigt på givarens villkor, utan det är också frågan om vad mottagaren önskar. Detta förutsätter goda kunskaper från båda håll. Det innebär att våra biståndsadministratörer måste känna till mottagarlandets ekonomiska, kulturella, religiösa, politiska, geografiska och andra förutsättningar. Det är naturligtvis också en fördel om man i det mottagande landet är förtrogen med vilka syften och mål som vi har satt upp för våra biståndsanslag. Det finns också andra skäl som nämnts för landprogrammeringen, t.ex. långsiktigheten. Men det här är för mig de viktigaste argumenten för att hålla fast vid principen om landprogrammen som stommen i vårt bilaterala bistånd. Sedan kan vi självfallet ha en debatt om antalet programländer, om vilka dessa programländer skall vara, om hur samarbetsavtalen skall utformas och om vilka insatser som är viktigast i resp. programland. Det är kring denna s.k. landramsteknik som debatten litet grand kommit att kretsa de senaste två åren. I årets betänkande finns återigen en gemensam borgerlig reservation där man vill tona ner landprogrammen och kanske på sikt eliminera dem ur biståndet. Uppenbarligen skall detta ske till förmån för projektinriktat bistånd — det förefaller gälla projekt beträffande miljö, markvård och energi — och man säger sig också vilja lättare kunna anpassa biståndet till områden där Sverige har ett speciellt kunnande. Det är inget fel på att satsa på sådant, men för mig är det hart när obegripligt varför man för den skull måste avhända sig alla de fördelar som finns i programlandssamarbetet. Det finns väl inte ett enda ett av våra programländer där vi inte skulle ha behov av just sådana insatser. I debatten i dag har jag hört exempel på sådana nämnas av de borgerliga företrädarna. Gunnel Jonäng talade om ett markvårdsprogram i Kenya. Sten Sture Paterson talade om byskogarna i Tanzania, som han äntligen kom fram till som ett lyckat projekt, efter att ha beskrivit allt elände i Tanzania. Det är exempel på insatser för miljö, markvård och energi som vi har gjort i programländerna. Herr talman! Debatten har redan berört de här mera principiella frågorna — om programländer eller specialinriktat bistånd inom olika områden — så jag skall inte fördjupa mig ytterligare i det. Jag kan bara konstatera att trots den borgerliga enigheten i reservation 7, ställer i alla fall folkpartiet och centern glädjande nog upp på de landramar som regeringen och utskottsmajoriteten förordar för den biståndsbudget vi i dag diskuterar, med undantag för Vietnam och vad gäller folkpartiet också med undantag för Angola. Allvarligare är då de kraftiga nedskärningar i landramarna som moderaterna vill göra. Av de 810 miljoner som moderaterna ”ligger under med” i den här budgeten är moderaterna beredda att ta inte mindre än 610 från landprogrammen. Jag kan inte beteckna detta annat än som ett enormt svek mot våra programländer. Det är således inte bara ökningar av biståndet man motsätter sig, utan det är fråga om kraftiga nedskärningar också i förhållande till det totala landprogrammerade biståndet för förra budgetåret för några av programländerna. Praktiskt taget vartenda programland drabbas. Bara för tre länder accepterar man utskottsmajoritetens förslag — det gäller Bangladesh, Sri Lanka och Zimbabwe — men det är å andra sidan tre av de fem länder där inte heller SIDA, regeringen eller vi andra i utskottet ökar på anslagen i år. Det är således en väl slipad moderat osthyvel som gått fram över våra samarbetsländer och tagit bort mellan 5 och 40 miljoner. I några fall är det inte bara osthyveln utan den stora förskäraren man tagit till, nämligen beträffande Vietnam och Tanzania. Motiven som anges i reservationerna är mycket kortfattade, men jag är inte säker på att de hade blivit så mycket bättre om de varit mångordiga. Jag tycker att det är den obotfärdiges förhinder det handlar om. Är man inte beredd att satsa på ett solidariskt bistånd, får man konstruera skälen för detta. Inte kan dett.ex. vara rimligt att skära ner biståndet till — jag är nästan beredd att säga ”straffa” — Angola och Mogambique för att de har oroligheter i landet på grund av sitt utsatta läge med ständig aggression från Sydafrika. Vårt biståndsorgan har ju trots detta gjort bedömningen att vi kan bibehålla ambitionsnivån när det gäller dessa länder, och man har också bedömt det som möjligt att få meningsfulla projekt till stånd. I andra fall är motivet att det har uppstått stora reservationer i anslagen — dvs. tidigare anslagna medel har ännu inte utnyttjats. Det enda vettiga sättet att angripa de problemen måste vara att i varje enskilt fall ta reda på vad reservationerna beror på — måhända kan det ibland finnas naturliga förklaringar till dem. De kan t.o.m. bero på — vilket jag tror att Bertil Måbrink var inne på tidigare — att vi har haft en förhandlingssituation, att Sverige har haft synpunkter på vad pengarna skall användas till och att man inte har kommit överens. Det är inte så som Sture Korpås sade i sin kritik av landramstekniken, att pengarna utbetalas förbehållslöst och med automatik. Problemen kan å andra sidan också bero på bristande effektivitet eller på bristande kapacitet när det gäller att ta emot biståndet. Detta kan i sin tur leda till att man får ompröva inriktningen eller genomförandet. En annan utväg är naturligtvis att söka sig till andra mottagarländer eller att ha synpunkter på t.ex. vilka områden vi skall koncentrera biståndet till. Det är sådana åtgärder som vi fick exempel på i det senaste inlägget från moderaterna, nämligen det som man har valt att göra när det gäller Zimbabwe, att inte skära i landramen utan i stället ha synpunkter på vad vi skall använda pengarna till. Jag tycker att det hade varit bättre att man gjort på det sättet över hela biståndssektorn. Ingen människa kan på allvar tro att inte behoven finns av de trots allt blygsamma anslag som vi ställer upp med i Indien, Tanzania, Etiopien osv. Jag tror inte att svenska folket ställer upp på den bedömningen, efter vad de får se i TV-rutan dag efter dag. Jag tror i stället att svenska folket kräver av oss som sysslar med bistånd — inom SIDA, i regeringen och här i Sveriges riksdag — att vi skall se till så att biståndsmedlen blir utnyttjade, inte att vi skall ge upp och säga: ”Det gick inte att hjälpa. Det blev så mycket pengar över, så vi måste ge mindre pengar i stället.” Herr talman!

Det lät på något sätt som om vi i dag inte gör någonting när det gäller den viktiga delen av biståndsmålen, eller som om det skulle ” föreligga något slags motsatsförhållande i att samtidigt ha landprogramme ring och att satsa på demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter. Därför var det bra att utrikesministern ägnade den här frågan ett så stort utrymme i sitt anförande. Jag vill emellertid också understryka att det faktiskt redan i dag i praktiskt taget varje landprogram inom biståndet finns stora delar där vi kan peka på bidrag till demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter. Varenda liten utbildningsinsats — vare sig det gäller skolbarn eller vuxenutbildning — vartenda litet jordbrukskooperativ osv. bidrar till att göra människorna medvetna, delaktiga och kapabla att vara med och påverka sin situation. Detta är för mig ett bidrag till demokratisk utveckling. Det utgör för mig demokratins grundförutsättningar. Till slut: Gunnel Jonäng, låt oss inte göra partipolitiskt käbbel av kvinnobiståndet — det gagnar inte saken. Vi har verkligen ett gemensamt intresse av att arbeta sida vid sida i denna fråga utan fula sparkar på smalbenen. Gunnel Jonäng sade att hennes motion väckte mycket irritation i utskottet. Det som väckte irritation var väl snarast att detta var en motion som anklagade regeringen för att inte göra någonting konkret när det gäller kvinnobiståndet. Motionärerna hade emellertid själva väldigt få konkreta förslag, för att inte säga inget enda. Jag tycker att det hade varit snyggare om Gunnel Jonäng hade talat om att det i utskottet fanns en god vilja att göra en bra skrivning när det gäller den här motionen. Skall vi nu fortsätta att berätta interiörer från utskottet kan jag påminna Gunnel Jonäng om att vi tillsammans gick igenom vad vi skulle skriva om den här motionen. Jag åtog mig att framföra detta i utskottet när Gunnel Jonäng själv gav sig av på sin resa till Afrika, vilken hon berättade om. Detta är ett fint exempel på hur vi kvinnor kan samarbeta över partigränserna omkring dessa frågor. Jag blev också litet förvånad när Gunnel Jonäng sade att centerkvinnornas motion verkligen var nödvändig, eftersom det nu händer saker. Därefter berättar Gunnel Jonäng om att SIDA nu kommer med ett handlingsprogram för kvinnobiståndet. Den som inte vet hur detta har gått till får det direkta intrycket att det var centerkvinnornas motion som gav till resultat att man nu får ett handlingsprogram för kvinnobiståndet. Det är värt att påpeka att det var ett arbete som påbörjades långt dessförinnan. Vi kan gemensamt vara glada över att detta arbete nu börjar bli framgångsrikt och ge resultat och att vi får ett sådant handlingsprogram, men det var inte riktigt just att påstå att det var den här motionen som bidrog till att detta program kom fram.
Herr talman! Maj-Lis Lööw har nog missuppfattat vad jag har sagt. Självfallet har jag aldrig sagt eller menat att det är den motion som vi väckte i januari som är anledningen till att man nu tar fram ett stort handlingsprogram på SIDA. Jag berättade tvärtom att det är KIB som har arbetat med detta under många år, ända sedan kvinnorådet kom till stånd. Jag tackade alla goda krafter på SIDA som har arbetat med detta. Det skulle aldrig falla mig in att påstå att handlingsprogrammet kom till med anledning av vår motion. Däremot sade jag att det uppenbarligen var mycket nödvändigt att denna motion väcktes vid detta tillfälle, eftersom man i riksdagen inte har sagt något om kvinnoinriktat bistånd sedan vi gjorde vårt uttalande 1981/82. Denna motion var också viktig med tanke på att utrikesministern under sitt 30 minuter långa anförande över huvud taget inte nämnde ordet kvinna och inte heller någonting om kvinnoinriktat bistånd. Varför utrikesministern inte har gjort det vet jag faktiskt inte — om det beror på ointresse eller om utrikesministern inte känner till vad som är på gång. Som jag ser det kan handlingsprogrammet få oerhört stora konsekvenser för hela den svenska biståndspolitiken. Det är därför som det är så nödvändigt att vi aktualiserar frågan om kvinnoinriktat bistånd, och det är därför som jag också tycker att vår motion är bra. Men jag vill gärna instämma när Maj-Lis Lööw säger att vi inte skall sparka varandra på benen. Det har heller aldrig varit min mening. Vi brukar kunna diskutera de här frågorna i samförstånd. Jag framhöll också att utskottet har skrivit att man ser positivt på det här handlingsprogrammet —t.o.m. det tog jag upp i mitt inlägg. Jag tycker, Maj-Lis Lööw, att vi inte skall göra partipolitiskt käbbel av detta. Kvinnorna här i riksdagen står varandra nära när det gäller frågan om kvinnoinriktat bistånd.
Herr talman! Jag vill bara säga att det var bra att Gunnel Jonäng gjorde det här tillrättaläggandet. Det fanns faktiskt skäl att missförstå hennes första inlägg i den frågan.

Herr talman! Denna debatt har präglats av en strävan från olika håll att göra sakliga inlägg. Vi har under debatten tidigare i dag bland mycket annat diskuterat biståndet till Vietnam — ett inte ovanligt ämne i kammaren. Därvid framhöll bl.a. Rune Ångström att det är angeläget att vi använder alla våra krafter för att förmå Vietnam att dra sig tillbaka från Kampuchea. Jag instämde i detta, och på hans direkta fråga om vi kunde acceptera att ett mottagarland för anfallskrig svarade jag att vi inte kan acceptera en sådan aggressivitet. Jag hänvisade för enkelhetens skull till att Sverige har ställt sig bakom FN:s resolution som kräver tillbakadragande av främmande trupper från Vietnam. Därutöver har vi naturligtvis framfört detta vid många tillfällen till Vietnams regering. Men jag påpekade också att när man här drar in Kampucheai bilden, är det rimligt att man erinrar sig att krigets fasor i Kampuchea inte kom första gången i och med denna invasion från Vietnam. Kampuchea hade utsatts för krigshandlingar många gånger tidigare i historien. Det förefaller som om Pär Granstedt i ett inlägg senare här i kammaren har tagit illa upp att jag gjorde denna antydan om ett faktiskt förhållande och helst ser att bakgrunden till situationen i Kampuchea inte dras upp. Det är möjligt att det är fördelaktigt att uteslutande leva i nuet och glömma det som har förekommit. Låt mig då bara i korthet säga följande. Regeringen har i sin utrikesdeklaration gjort tydligt att vi anser att Vietnam inte kan åberopa några skäl för att stanna kvar i Kampuchea utan skall dra sig tillbaka därifrån. Det har upprepats i den debatt som i dag hållits här i kammaren. Vad beträffar de krigshandlingar i övrigt som jag syftar på är det bäst att jag upplysningsvis nämner att fram till slutet av 1960-talet klarade sig Kampuchea nödtorftigt neutralt under prins Sihanouks ledning. Men så började det komma in gerillastyrkor från Vietnam, och därefter kom de mycket stora amerikanska bombardemangen av Kampuchea. Så insattes en regering med amerikanernas godtagande. Sedan drevs amerikanerna ut ur Kampuchea för ungefär tio år sedan, varpå startade ett blodbad som man knappast har sett maken till. Det var det blodbadet, lett av de röda khmererna, som vietnameserna själva uppger att de satte stopp för, vilket de väl otvivelaktigt också gjorde, även om de därjämte kan ha haft andra avsikter bakom sin invasion.

Jag har uttryckligen framhållit — i dag, i utrikesdebatter tidigare och vid många andra tillfällen här i kammaren — att regeringen kräver ett tillbakadragande från Vietnams sida, och jag önskar att inget missförstånd på den punkten skall få kvarstå.
Herr talman! Jag tycker att den här markeringen som utrikesministern gjorde var värdefull och kanske också ganska nödvändig. Jag var inte ensam i kammaren om att reagera litet grand inför det sätt som utrikesministern uttryckte sig på tidigare i debatten. Avståndstaganden kan ju göras på många olika sätt, fördömanden kan ske på många olika vis. Utrikesministern vet mycket väl från sitt diplomatiska fögderi att det sätt man uttrycker sig på i sådana här sammanhang är en del av realpolitiken. Man kanske apropå Vietnams invasion i Kampuchea lägger sig till med vanan att göra avståndstagandet mycket formalistiskt, genom hänvisning till en FN-resolution som man står bakom. Och i nästa andetag kommer man med någonting som lätt kan uppfattas som ett slags ursäkt för denna invasionspolitik samt hänvisar till allt som förekommit tidigare. Detta kan då lätt tolkas så, att man intar en relativt mjuk och förstående attityd. Den tolkningen har gjorts förr, och den var lätt att göra också efter utrikesministerns uttalande tidigare här i dag. Därför tyckte jag att det var angeläget att få till stånd ett klargörande från utrikesministerns sida, och jag vill tolka det inlägg som nu gjordes som ett sådant klargörande. Det tycker jag då är värdefullt.

Herr talman! Jag avser att särskilt tala om den del av utrikesutskottets betänkande om internationellt utvecklingsarbete som berör katastrofbiståndet och de riktlinjer som vi moderater anser bör gälla för användningen av denna anslagspost. Rapporterna om olika katastrofhändelser i världen kommer allt tätare. Miljontals människor drabbas årligen av krig mellan länder, inbördeskrig, jordbävningar, torka, översvämningar och hårda stormar. Att antalet katastrofer ökar råder det inget tvivel om, och som en naturlig följd ökar också behovet av akuta hjälpinsatser. Katastrofbiståndet fyller här en viktig funktion för att hjälpa de fattiga och nödlidande människorna framför allt i tredje världen. De enskilda organisationernas insatser spelar en stor roll, och erfarenheterna av att slussa en betydande del av katastrofbiståndet via dessa är goda. Mot denna bakgrund anser vi moderater att behovet av resurser för ett renodlat katastrofbistånd är så stort och oomstritt att de därför avsatta medlen enbart bör gå till detta ändamål. Den urholkning och vidare användning av anslaget som föreslås i budgetpropositionen och av utskottets socialistiska majoritet bör inte accepteras. Att katastrofposten kan utgöra en reservpost att användas för icke förutsedda mer angelägna biståndsbehov kan endast accepteras om det rör sig om mindre och tillfälliga insatser. I utskottsbetänkandet föreslås att anslagsposten för katastrofbistånd även skall kunna användas då större strukturförändringar i ländernas ekonomi påkallar stöd i form av extra medel och att katastrofposten även skall kunna fylla uppgiften som en allmän reservpost inom det bilaterala biståndet och som sådan användas för påfyllnad av andra anslagsposter. En sådan extra förstärkning av landramarna utanför riksdagens prövning kan vi moderater inte heller acceptera. Svältkatastrofen i Afrika kräver att inte minst Sverige gör stora insatser för att stödja det akuta hjälparbetet. Det är samtidigt uppenbart att en aldrig så effektiv katastrofhjälp inte kan lösa de grundläggande problemen i många av de svältdrabbade områdena, där folkökningen är stor och miljöförstöringen gått långt. Katastrofhjälp behövs för att rädda liv, men för att på längre sikt kunna förebygga och förhindra att ytterligare stora områden blir permanenta katastrofområden måste akutinsatserna kompletteras med långsiktiga åtgärder. Därför föreslår vi att en särskild anslagspost för miljö, markvård och energi åter inrättas. Sten Sture Paterson framhöll i sitt anförande detta angelägna behov och redogjorde för vår moderata syn på problemen. Vi moderater anser också, herr talman, att när katastrofer av skilda slag inträffar i programländerna och det finns outnyttjade medel i form av reservationer inom landramarna, skall påkommande behov i första hand täckas genom användande av dessa reservationer. Olika former av katastrofer medför ofta att det reguljära biståndsarbetet i landet måste uppskjutas, och detta gör det möjligt att omdisponera medel till humanitärt bistånd. För att katastrofinsatserna snabbt och effektivt skall nå de mest utsatta och behövande grupperna bör en betydande del av katastrofanslaget gå via de enskilda organisationerna som Rädda barnen, Röda korset och kyrkornas mission. Dessa organisationer har, som påpekats av flera tidigare talare, möjlighet att arbeta mer informellt än en statlig myndighet och når också hög effektivitet i sina insatser. Utskottets socialistiska majoritet delar tyvärr inte vår gemensamma borgerliga uppfattning att katastrofmedlen i princip endast skall användas för att hindra akut nöd eller verkningar av oförutsedda händelser av katastrofkaraktär, medan mer långsiktiga och förebyggande åtgärder bör klaras på annat sätt, genom en särskild anslagspost. Den socialistiska majoriteten vill, som Axel Andersson sade, avvakta den översyn av katastrofbiståndet som regeringen avser att göra och vill tills vidare även kunna använda katastrofanslaget som en reservpost i det bilaterala biståndet. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till den gemensamma borgerliga reservationen nr 28 och till de övriga reservationerna av de moderata utskottsledamöterna.

Herr talman! I mitt anförande skall jag dels kort kommentera några av de reservationer som har fogats till utskottets betänkande, dels försöka förmedla några nyligen upplevda intryck från ett krisområde med enorma biståndsbehov. Landet i fråga, det gäller Afghanistan, som är ockuperat av Sovjetunionen, står fortfarande alltför långt ned på dagordningen i svensk utrikespolitisk debatt. Moderaternas brist på solidaritet med världens nödlidande och fattiga länder — som nu också folkpartiet tycks ha upptäckt, att döma av dagens inlägg av Rune Ångström — tar sig många uttryck. Det handlar inte bara om avsaknad av offervilja. Också den inriktning moderaterna vill ge svenskt bistånd skulle, om den realiserades, bli ytterst kostsam och på vissa punkter direkt förödande för många utvecklingsländer. I reservation 17 förordar moderaterna en i det närmaste total bindning av importstödet till upphandling i Sverige. Konsekvenserna av ett förverkligande av detta förslag skulle bli en fördyring av inköpen för bl.a. de många u-länder som befinner sig i en akut försörjningskris. Det är ett föga anständigt sätt att bedriva svensk utvecklingshjälp. Jag yrkar avslag på reservation 17. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår i reservation 32 att Sverige skall lämna sitt observatörskap i IGGI, Intergovernmental Group on Indonesia. Som motivering för sitt ställningstagande anger man att ett sådant observatörskap saknar mening ur biståndspolitisk synvinkel. Dessutom kan det tolkas som ett godkännande av Indonesiens politik gentemot Östra Timor enligt vpk:s uppfattning. Utskottet delar uppfattningen att vi inte av biståndspolitiska skäl måste vara observatörer i IGGI. Däremot finns det synnerligen goda motiv för Sverige att kunna delta i det informationsutbyte som äger rum inom organisationen. Då har vi bl.a. möjlighet att säga vår mening om Indonesiens agerande på Östra Timor, något som väl knappast vpk kan ha något emot. I reservationerna 45, 46, 47 och 48 anförs synpunkter på anslagen till u-krediter. Moderaterna, centern och folkpartiet vill minska dessa anslag, medan vpk föreslår att u-kreditsystemet helt skall avskaffas. Med den utformning som u-krediterna fått kan vi räkna med att de skall kunna medverka till ett främjande av social och ekonomisk utveckling i många utvecklingsländer. De grundläggande biståndspolitiska principerna omfattar också detta u-kreditsystem, varför det inte finns fog för kritiken att vi med detta nya instrument skulle överge exempelvis inriktningen av biståndet på de fattigaste länderna. Också den borgerliga oron över att anslagna medel för u-krediter inte skall fullt ut kunna utnyttjas torde vara obefogad. Dels kommer kretsen av mottagarländer så småningom att utvidgas, dels kommer BITS att inleda samarbete med internationella finansieringsorgan och andra biståndsgivare. Jag yrkar avslag på reservationerna 45, 46, 47 och 48. Vad gäller reservation 49 har flera talare i debatten tidigare varit inne på frågan om betalningsbalansstöd. Jag kan därför nöja mig med att konstatera att denna stödform tillkommit som en följd av de allt besvärligare betalnings balansproblemen i många fattiga utvecklingsländer. Någon tvekan om att det föreligger ett akut behov av att stärka vissa u-länders betalningsförmåga torde knappast råda. Mot denna bakgrund är det därför svårt att förstå de borgerliga partiernas obenägenhet att acceptera en ny stödform bara för att användningen av denna stödform inte i allra minsta detalj är reglerad på förhand. I vilka sammanhang det här stödet skall kunna utgå är tillräckligt preciserat såväl i propositionen som i utskottets betänkande. En utvärdering kommer naturligtvis så småningom också att ske. Jag yrkar avslag på reservation 49. Den här biståndsdebatten har nu pågått i sex timmar utan att vare sig vpk eller de borgerliga partierna har tagit upp Afghanistanfrågan, detta trots de otvetydiga behov av humanitärt bistånd som föreligger i detta av den ryska krigsmaskinen illa sargade utvecklingsland. Nu kan kanske förklaringen till denna tystnad vara att det föreligger en enig utskottsskrivning kring en fempartimotion om ett ökat humanitärt stöd till Afghanistan, vilken utskottet haft att behandla. Trots detta vill jag något kommentera den aktuella situationen i Afghanistan och det enorma hjälpbehov som där förefinns. Traditionellt firas den 20 mars, alltså för ungefär en månad sedan, nyåret i Afghanistan. Det sker genom gatuoch trädgårdsfester, utflykter till bergspassen och andra vid den här tiden hänförande platser som normalt prunkar av grönt gräs och röda blommor. Tyvärr, säger Afghan Information Center i sin senaste månadsbulletin, kan vi inte publicera några rapporter beträffande nyårsfestligheterna i vår marsbulletin. Detta beror på att våra buzkaskispelare — buzkaski är landets nationalsport — är inblandade i strider med fienden och att deras hästar transporterar vapen och ammunition till de olika krigsfronterna. På grund av framfarten av tunga ryska stridsvagnar, transportfordon och bombmattor är landet inte längre täckt av grönt gräs och röda blommor. Det har i stället förvandlats till en dammig och sandig ödemark. I stället för att sjunga vårens sånger fäller unga och gamla tårar över sina döda och lemlästade släktingar. Förhållandena i dagens Afghanistan manifesterar lidandet hos ett folk som lever under krigets grymma villkor. Visst kan det förefalla paradoxalt att en av världens mäktigaste krigsmaskiner efter fem års hänsynslösa försök att kuva ett litet men frihetsälskande folk inte har lyckats få till stånd ett militärt avgörande. I själva verket torde Sovjet och den afghanska quislingregimen kontrollera huvudstaden och andra större städer åtminstone under dagtid, medan motståndsrörelsen fortfarande behärskar större delen av landsbygden. Även om denna obändiga motståndsrörelse nu är både bättre organiserad och utrustad med modernare vapen än tidigare, kan den självfallet aldrig av egen kraft besegra sin mäktiga granne i norr. Status quo-situationen har fått Sovjetunionen att efter hand ändra sin strategi och sin taktik. Samtidigt som man rent allmänt har trappat upp krigsinsatserna och ökat inslagen av alltmer sofistikerade vapensystem, inriktas taktiken alltmer på terroraktioner mot civilbefolkningen. Elefantens fot gör inte åtskillnad mellan druvplanteringar och oskyldiga barn. Minst en halv miljon afghaner befinner sig på flykt inne i sitt eget land. Enbart i Pakistan finns enligt senast tillgängliga uppgifter från flyktingmyndigheterna och andra välinformerade källor drygt 2,5 miljoner registrerade och ytterligare ca 400 000 oregistrerade afghanska flyktingar. Flyktingströmmen till Pakistan fortsätter synbarligen i oförminskad takt och uppgår till mellan 6 000 och 8 000 per månad. Toleransgränsen även i ett så omvittnat progressivt flyktingmottagarland som Pakistan närmar sig nu obönhörligen. Flyktingsituationen i Pakistan utgör en allt hårdare påfrestning också på landets egen ekonomi och på de internationella flyktingorganisationernas trots allt begränsade resurser. Också behovet av livsmedel och medicin till krigets allt fler offer växer ständigt. Frivilligorganisationer, läkare och sjukvårdarlag försöker efter fattig förmåga att fylla igen något av det tomrum som uppstått genom att inte Röda korset kan verka inne i Afghanistan. Åtta av de dispensärer som upprättats av den franska frivilligorganisationen Médicine sans Frontigre — medicin utan gräns — sedan 1981 har bombats av ryska helikoptrar och MiG-plan. Trots detta fortsätter läkare och sjukvårdare, bland dem flera nordbor, oförtrutet att hjälpa krigets offer inne i landet. På Röda kors-sjukhusen i de Pakistanska städerna Peshawar och Quetta har utförts ca 14 000 operationer, mest amputationer, sedan dessa sjukhus uppfördes 1981. Och synen av en tvåårig pojke som mist båda benen eller en elvaårig pojke som gått samma tragiska öde till mötes och nu stapplar fram på två proteser — båda pojkarna skadade av ryska minor — borde kunna få den mest förhärdade att skakas om i sitt inre. Den ryska stormaktens krigskultur i Afghanistan tycks vara av ungefär samma slag som den som odlades av den andra stormakten, USA, i Vietnam. Även om man ännu inte kan tala om en generell svältsituation i Afghanistan, är det alldeles påtagligt att bristen på mat inom vissa delar av landet nu är alltmer akut. Sammanfattningsvis kan man säga att Afghanistans folk mer än någonsin behöver vår solidaritet. Det gäller i dagens situation framför allt humanitär hjälp i form av medicin och livsmedel. Det är sålunda mycket bra att Svenska Afghanistankommittén nu fått sina pengar för livsmedelshjälp. Den hjälpen levererar man genom motståndsrörelsen, och den kommer, enligt rapporter från många olika källor, i allt väsentligt fram till dem, som är i behov av den inne i Afghanistan. Svenska Afghanistankommittén gör en utomordentligt uppoffrande och kompetent insats i den pakistanska staden Peshawar. Kommittén tycks ha ett väl utvecklat kontaktnät i motståndsrörelsen och viktiga hjälporgan i området, vilket torde vara unikt mot bakgrund av de trots allt begränsade ekonomiska och personella resurser man förfogar över. De intervjuoch uppföljningssystem man utvecklat i samband med medicinleveranser till Afghanistan är förmodligen enastående i sitt slag. Intervjumaterialet torde utöver behövliga medicinska fakta också innehålla politisk information av ovärderligt slag, och detta material borde så småningom bli föremål för någon statsvetenskaplig utvärdering. Jag vågar påstå att Svenska Afghanistankommitténs närvaro och insatser nära krigsskådeplatsen ger så rimliga garantier man någonsin kan begära för att humanitär hjälp i form av medicin och livsmedel skall nå de behövande i ett land som befinner sig under elefantens fot. På samma sätt som Vietnams — och andra, av stormakterna förtryckta, länders — sak var, och fortfarande bör vara vår, är Afghanistans sak vår.

Låt mig slutligen, herr talman, med hänvisning till vad Axel Andersson sagt tidigare i debatten angående katastrofposten, säga att situationen i Afghanistan är ett utomordentligt belysande exempel på att katastrofstödet har en mycket väl avvägd konstruktion. Till sist vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Låt mig först och främst säga att det gläder mig att jag har fått sällskap i talarstolen när det gäller att tala om katastrofsituationen inne i Afghanistan och om behovet av att verkligen anslå medel av vår u-hjälp till de människor som finns inne i Afghanistan. När min kollega från Skåne nu har talat kan jag fatta mig mycket kort — jag har nämligen så många gånger stått här ensam och talat för ett fritt Afghanistan och för hjälp till de människor som är utsatta.

Strax efter den ryska invasionen 1979 erbjöd internationella Röda korset sin hjälp till Afghanistan och till Pakistan. Marionettregeringen i det invaderade landet tackade nej. Pakistan tackade ja. Nu finns det därför, precis som Bengt Silfverstrand sade, två stora sjukhus för krigsskadade inne i Pakistan, och det finns fem första-hjälpen-stationer längs gränsen. Jag har det senaste åren besökt ett av de stora sjukhusen, som ligger i Peshawar. Jag fick lära mig att det, efter det att det från början kommit in skadade gerillasoldater, numera kommer in kvinnor och barn i nästan lika stor omfattning. Jag gick runt på sjukhuset och träffade en nioårig pojke med brännskador över hela ansiktet och överkroppen. Jag såg en tvååring, som hade fått båda benen avslagna av bombsplitter. Där fanns också en flicka, som hade fått underkäken förstörd på samma sätt — för att bara nämna några av alla de hundratusentals offer som kriget inne i Afghanistan har skördat. Dessa barn hade fått sina skador inne i landet och burits eller släpat sig över bergen ned till Peshawar. De kunde få hjälp tack vare Röda korset där. Men inne i landet är det, precis som Bengt Silfverstrand sade, en halv miljon människor på flykt från sina egna hem. Där drabbas civilbefolkningen mer än de flesta av krigets fasor, därför att den ryska stormakten inte drar sig för att bomba byar, förstöra skördar och döda boskap. Det fanns enligt ganska säkra källor ungefär 1 300 civila och 400 militära läkare inne i Afghanistan när invasionen började. Samtidigt fanns det 12 miljoner människor. I dag har befolkningen minskat med ungefär en tredjedel, och läkartätheten har minskat ännu mer. Källor i Peshawar säger att det kanske inte finns mer än 30 bofasta läkare inne i landet. Det är bl.a. därför som Svenska Afghanistan-kommittén ägnar så mycket av sitt hjälparbete åt att sända läkare med medicin in i landet. De tar med sig utrustning för en mindre mottagning och stannar några månader. Man kan fråga sig varför de inte stannar längre. Sanningen är den att de inte kan stanna längre. Medicinen, som har burits på åsneoch hästryggar över bergen och genom trånga pass, har tagit slut. Det går inte att packa hur stora kliniker som helst på hästoch åsneryggar. Därefter måste läkarna åter ta sig tillbaka till Peshawar där de via Svenska Afghanistankommittén bl.a. kan få ny utrustning. I vintras, herr talman, drev ryssen hungerkrig mer än någonsin. Man jagade upp civilbefolkningen i bergen. Det var ont om mat, människorna hade det besvärligt och det fanns risk att de skulle svälta ihjäl. När det började hända insåg man på Svenska Afghanistankommitténs huvudkontor i Peshawar att det var nödvändigt att också försöka få hjälpsändningar med mat in i landet. Vi skall gärna erkänna att det var vissa bekymmer innan SIDA kurde av katastrofbiståndet bevilja de medel som var nödvändiga. Men så småningom har SIDA kunnat göra det. Nu har utskottet påpekat att Svenska Afghanistankommittén hittills har fått 12 milj.kr. men ännu inte kunnat utnyttja varje miljon. Men, herr talman, jag försäkrar att medlen går att utnyttja. Det är bara fråga om att det måste ske under betryggande former. SIDA måste kunna lita på att Svenska Afghanistankommittén kan arbeta under sådana former. SIDA måste också räkna med att få många nya anslagsframställningar från kommittén. Därför är det också glädjande att ett enigt utskott faktiskt har förklarat att SIDA skall ställa så mycket katastrofbistånd som möjligt till förfogande. Herr talman! Vi är skyldiga människorna i Afghanistan vårt bistånd. De är utsatta för ockupation och förföljelse. Vi har en svensk kommitté med en unik ställning därigenom att den kan få in humanitär hjälp i landet. Jag har inget yrkande, utan är bara tacksam för att riksdagens utrikesutskott och vi här in pleno inser att det är nödvändigt att bistå människorna i Afghanistan.

Herr talman! Det borde rimligen inte vara förenligt med Sveriges utrikespolitiska hållning att stödja en totalitär regim, vars legitima anspråk är tveksamma och som för sin överlevnads skull är beroende av tiotusentals utländska knektar. Ändå är det vad som sker i Angola. Sverige är i dag västvärldens största gynnare av MPLA-regimen i Luanda med ett officiellt bistånd på 105 milj.kr., en summa som regeringen och utskottsmajoriteten föreslagit skall ökas med 10 miljoner. Det finns all anledning att ifrågasätta den socialdemokratiska regeringens Angolapolitik, som synes bottna i ett slags revolutionsromantisk inställning som går tillbaka ända till 1960-talet. Sveriges utrikesoch biståndspolitik förklaras ofta ha en moralisk innebörd. Det gäller att bistå rörelser och nationer i tredje världen vilka kämpar en rättfärdig kamp mot diktatur och imperialism. I UD:s bil. 5 till budgetpropositionen 1984/85 heter det exempelvis: ”Demokratisk utveckling är ett av målen för svensk biståndspolitik. En sådan utveckling innefattar respekt för mänskliga rättigheter. Behovet av stöd åt sådana strävanden och möjligheterna att effektivt tillgodose detta behov bör vara vägledande för de svenska biståndsinsatserna.” Detta är givetvis en riktig målsättning. Tyvärr tvingas man emellertid konstatera, att den svenska biståndspolitiken ända sedan slutet av 1960-talet i hög grad har kommit totalitära rörelser och regimer till del. Angola är ett sådant exempel. Den socialdemokratiska regeringen i Sverige stödde redan på 1960-talet Angolas marxistiska MPLA-parti, som jämte UNITA och FNLA drev ett befrielsekrig mot den portugisiska kolonialismen. Den ansedde Afrikakännaren Colin Legum skriver i sin uppsats Foreign Intervention in Angola, ingående i boken After Angola— The War Over Southern Africa, som kom ut i London 1976, om vad som egentligen hände. MPLA fick ett vida större stöd utifrån än FNLA och det kom ”huvudsakligen från OAU, Sovjetblocket, Kuba, Jugoslavien, Kina, Sverige och från vänsterpartierna i Portugal”. Det svenska stödet har därefter oavbrutet fortsatt. För budgetåret 1984/85 uppgår det till 105 milj.kr.

Herr talman! Jag skall kortfattat kommentera det avsnitt i betänkandet som gäller bidrag till internationella biståndsprogram och de reservationer som berör detta avsnitt. Det multilaterala biståndets andel av det totala biståndet ligger på drygt 28 90 i budgetförslaget. Det är i stort sett den andel som har gällt under de närmaste förgående åren. Huvuddelen av detta multilaterala bistånd går till Internationella utvecklingsfonden, till FN:s utvecklingsprogram och till FN:s barnfond, UNICEF. En särskild tonvikt läggs också på det multilaterala livsmedelsbiståndet, som föreslås få en avsevärd ökning under det kommande budgetåret. I förra årets biståndsbetänkande framhöll utskottet att det är betydelsefullt för bilden av Sverige i Förenta nationerna att vårt stöd till internationell biståndsverksamhet kan förbli väsentligt. I det betänkande som vi nu behandlar understryker utskottet åter denna uppfattning. Vårt bistånd till de olika FN-organen för den bieffekten med sig att Sveriges möjligheter att agera politiskt inom FN-systemet ökar. Den aspekten skall inte glömmas bort, när man diskuterar svenskt bistånd. Den stora majoriteten av FN:s medlemmar är ju u-länder, och de vet att vi är ett av de få i-länder som har nått de mål för biståndet som ställts upp inom FN-systemet. Detta ger oss utan tvivel en betydande goodwill och ökar våra möjligheter att få internationellt stöd för våra politiska initiativ. Det har tidigare i debatten framhållits att många av de stora problem som finns i u-världen måste angripas med internationellt samordnade aktioner. FN är vårt främsta uttryck för internationell solidaritet. Därför bör FN få de resurser som behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter. Utskottet betonar också betydelsen av att Sverige i olika internationella fora argumenterar för att andra länder höjer sina bidrag till FN. Vi kan göra det mot bakgrund av att, som jag nämnde, Sverige sedan länge är en av FN-systemets största bidragsgivare. I reservationerna 12, 13 och 14 har begärts ökade anslag till IDA, UNDP, UNICEF och Världslivsmedelsprogrammet. I budgetpropositionen har betydande påslag gjorts bl.a. för UNDP, Världslivsmedelsprogrammet och UNICEF. Utskottets uppfattning är att den fördelning av bidragen till FN-organen och bankerna som regeringen föreslår är rimlig med hänsyn till de medel som finns tillgängliga för de internationella biståndsprogrammen. I reservation 15 kräver vpk att Sverige skall ompröva sitt deltagande i Världsbanksgruppen. Sverige och andra länder har inte utan viss framgång verkat för att Världsbanken och IDA skall inrikta sin utlåning även på projekt som har särskild betydelse för fattiga och utsatta grupper. Om stödet för Världsbanken skulle minska, blir u-länderna i ökande utsträckning hänvisade till den privata kapitalmarknaden, och en sådan utveckling skulle u-länderna verkligen inte vara betjänta av. Utskottet finner det inte motiverat att Sverige drar undan sitt stöd till Världsbanksgruppen, utan intar således samma hållning till förslagen i vpk:s reservation som tidigare, då liknande motionsyrkanden framförts. Regeringen har gjort bedömningen att IFC:s verksamhet fått en sådan inriktning, bl.a. genom ökade satsningar i Afrika och på jordbrukssektorn, att ett svenskt deltagande i internationella finansieringsbolagets kapitalhöjning ter sig motiverat. I reservation 6 av vpk föreslås att Sverige verkar för att en internationell kommission tillsätts för att granska kemioch läkemedelsföretagens verksamhet i tredje världen och att myndigheter och sjukvårdsförvaltningar bör stöjda bojkottaktioner riktade mot dessa företag. I ett frågesvar den 15 februari i år om dessa krav nämnde utrikesministern att flera internationella organisationer är sysselsatta med dessa frågor och att Sverige spelar en pådrivande roll. Det pågår inom FN förhandlingar om utarbetandet av en uppförandekod för bl.a. sådana multinationella företag som avses i reservationen. Utrikesministern hade den åsikten att ett ytterligare organ inte skulle påskynda lösningen av dessa frågor. Utskottet delar den uppfattningen men vill framhålla att det är ytterst angeläget att det sker en internationell opinionsbildning mot missbruk vid tillverkning och försäljning av bekämpningsmedel, farliga läkemedel och andra miljögifter och att det utarbetas internationella regler. När det gäller bojkotter av olika slag kan sådana ibland vara ett berättigat inslag i opinionsbildningen. Frågan om att vidga den kommunala kompetensen för att möjliggöra solidaritetsyttringar utreds av stat-kommun-beredningen. Utskottet menar att det inte finns anledning att göra några uttalanden om bojkottaktioner av det slag som föreslås i vpk-reservationen. Slutligen till reservation 41 av folkpartiet, där man kräver att SIDA och UHÄ skall studera förutsättningarna för att med biståndsmedel finansiera studier och uppehälle vid svenska högskolor för 300 studerande från u-länder. SIDA administrerade tidigare ett allmänt studieprogram i Sverige för studenter från u-länder. Detta avvecklades för många år sedan, eftersom nyttan av det för u-länderna i fråga kunde diskuteras. Utskottet förordar inte ett stipendieprogram av det slag som föreslås i reservationen. Det finns goda skäl att visa återhållsamhet när det gäller att ge stipendier för längre studier som syftar till en akademisk grundexamen eller motsvarande utbildning. Jag yrkar därför avslag på reservationerna 6, 12, 13, 14, 15, 16 och 41 och bifall till utskottets hemställan. Herr talman! Med detta har vi socialdemokrater i utrikesutskottet kommenterat alla de 49 reservationer som fogats till årets betänkande om vårt internationella utvecklingssamarbete.

Herr talman! Herr utrikesminister! Jag skall begränsa mig till att tala i all korthet om reservation 25 om moderat syn på biståndet till Nicaragua. I det här området av världen har det förekommit en mängd resningar av samlade folkliga rörelser som alla har funnit sitt ursprung i att det i den delen av världen förekommer sociala orättvisor och en ekonomisk fördelning som är inkörsporten för folkliga resningar. I alldeles för många fall har dessa folkliga resningar förråtts — endera av supermakter eller av grupperingar inom den folkliga fronten, som använt den folkliga segern för egna intressen. De sociala och ekonomiska förhållandena i Centralamerika gör att det där är svårt att bygga en västerländsk demokrati. Det är nödvändigt att där finna ett system som kan skilja den ekonomiska makten från den politiska makten. Vi måste naturligtvis visa stor förståelse för de svårigheter som möter de revolutionära segrarna. Vi måste hålla inne med kritik mot missgrepp, men vi får inte avstå från kritik, när missgreppen går utöver de löften som hela folket fått av den revolutionära fronten. I Nicaragua är förhållandena delvis annorlunda än de som eljest råder i Centralamerika. En tredjedel av den arbetande befolkningen i Nicaragua är företagare — småhantverkare, bönder och fiskare. Det är en befolkningsgrupp som har en bildningsnivå och ett politiskt medvetande som utgör en god grundval för en demokratisk utveckling. Egentligen är det alltså därför ett svårare brott mot den samlade nicaraguanska revolutionen att inte ge det utrymme för demokrati som det där finns förutsättningar för. Det hävdas att det är en godtagbar förklaring för de övergrepp som obestridligen förekommer mot mänskliga rättigheter och mot en demokratisk utveckling, att det finns en kontrarevolutionär rörelse. Vi måste emellertid komma ihåg och acceptera att denna kontrarevolutionära rörelse i grunden är ett uttryck för det missnöje som finns över att demokratin inte får utvecklas fritt i Nicaragua. Jag har i en motion som behandlas i detta betänkande understrukit det angelägna i att vårt bistånd inriktas på verksamheter som kan stödja en demokratisk utveckling. Jag har särskilt pekat på den ytterst förnedrande censur som förekommer i Nicaragua, särskilt mot den enda fria tidningen där, La Prensa. Maj-Lis Lööw talade tidigare om det viktiga i att u-hjälp, biståndssamverkan, vilar på kunskap och insikt om förhållandena i de länder som får vårt stöd. Jag tycker att den självklara slutsatsen av denna kloka ståndpunkt skulle vara att Maj-Lis Lööw också anslöt sig till det som anförs av de moderata undertecknarna av reservation 25, nämligen att inriktningen och kvaliteten på biståndet är så oändligt mycket viktigare än volymen. Moderaterna har i sin reservation gjort en markering av det angelägna i att det svenska biståndet lämnas på ett sätt som stödjer den demokratiska utvecklingen i Nicaragua. Jag hade önskat och hoppats att utskottets majoritet skulle kunna inse att detta är den enda rätta vägen. När nu så inte är fallet kan jag avsluta mitt anförande med att hemställa om bifall till reservation 25.

Herr talman! I motion nr 2406 har fem socialdemokrater framhållit att Vietnam bör kunna påräkna ett fortsatt långsiktigt bistånd av betydande omfattning. Vi anser att biståndet till Vietnam även skall kunna öka, i likhet med vad som sker när det gäller andra länder i motsvarande belägenhet. Vi framhåller också i motionen att Vietnams behov av katastrofbistånd är välkänt och inte heller av kontroversiell natur. Det finns starka skäl för att under kommande budgetår vara särskilt lyhörd när det gäller att lämna katastrofbistånd till Vietnam i en generös anda. Jag vill rikta en direkt vädjan till utrikesministern att beakta detta. Det svenska u-landsbiståndet präglas av långsiktighet. Denna princip har stadfästs av riksdagen vid upprepade tillfällen. Såväl riksdag som olika regeringar, oavsett sammansättning, har också fastslagit att biståndet inte skall användas som utrikespolitiskt påtryckningsmedel. Syftet med utvecklingssamarbetet är att bistå fattiga länder och människor. Vietnam är ett av världens fattigaste länder, som varit krigshärjat under decennier och ofta drabbats av förödande naturkatastrofer. Det har nu gått tio år sedan kriget i Vietnam tog slut. Dess effekter på människor, samhälle och ekologi kommer att ta mycket lång tid att övervinna. Avgörande för biståndet är mottagarlandets behov och förmåga att tillgodogöra sig resurser i en utvecklingsansträngning till förmån för de stora befolkningsgrupperna. Det finns inga belägg för att så inte har skett hitintills eller skulle bli fallet framdeles i Vietnam. Det finns därför inte några sakliga skäl för att inte lämna Vietnam ett fortsatt långsiktigt svenskt bistånd. Detta borde ha markerats klarare i utrikesutskottets betänkande, även om utskottet skriver att storleken på ett fortsatt bistånd till Vietnam enligt utskottets uppfattning bör bero bl.a. på vilket engagemang som kan komma att bli erforderligt i de projekt vi hitintills deltagit i. Från socialdemokratisk sida har vi tagit avstånd från den vietnamesiska interventionen i Kampuchea, likaväl som från USA:s och Kinas intervention, påtryckningar och ekonomiska krigföring mot Vietnam. Tidigare utsattes Vietnam för systematiska gränskränkningar och provokationer från den dåvarande Pol Pot-regimen i Kampuchea. Kina har dessutom fört angreppskrig mot Vietnam. Detta förklarar den komplicerade situation som råder i den här delen av världen, men det försvarar inte de kränkningar som har skett mot folkrätten genom den vietnamesiska interventionen i Kampuchea. Jag vill också framhålla biståndets betydelse som ett stöd för Vietnams strävanden att vidga de ekonomiska förbindelserna med andra länder och därmed minska den isolering som nu försvårar landets utvecklingsansträngningar. Nedskärning och avveckling av bistånd till Vietnam från västvärlden ökar landets öststatsberoende, och det önskar varken vi eller Vietnam. Det är särskilt betänkligt att detta har inträffat och inträffar då Vietnam genom vissa ekonomiska reformer, decentralisering och liberalisering kunnat vända ekonomin uppåt. Jordbruksproduktion, industri och export har utvecklats positivt under de senaste åren. Det finns också vissa, om än otillräckliga, ljuspunkter på de mänskliga rättigheternas område. Myndigheterna i Vietnam erkänner nu att folkförflyttningarna tidigare tvingades fram med godtyckliga och auktoritära metoder, och i dag erbjuds i stället i större utsträckning en rad ekonomiska fördelar till dem som flyttar till de nya zonerna. Totalt har flyktingströmmen minskat kraftigt sedan 1979. Antalet intagna på omskolningsläger har drastiskt minskat sedan 1975. Men det rör sig fortfarande om tusentals internerade. Antalet frigivningar från fängelser har under det senaste året ökat. Herr talman!

Herr talman! I utrikesutskottets betänkande nämns knappt Cuba — landet ingår som bekant inte längre i länderprogrammen. Men det utesluter inte att Cuba inom ramen för tekniskt bistånd och kulturutbyte varje år tar emot ansenliga summor från Sverige. Av de drygt 100 miljonerna till tekniskt samarbete gick förra året genom BITS inte mindre än 16,5 till Cuba. Därtill kommer ett av Sverige finansierat livligt kulturutbyte. Där biståndet gäller programländer som behandlas vart för sig i samband med budgeten, kommer naturligtvis de övergripande målen och medlen för biståndet in i diskussionen. Där ett land mer anonymt, så att säga, döljer sig under samlingsrubriken ”Övriga u-landspolitiska insatser” händer detta mindre ofta. Det svenska biståndet skall enligt målbeskrivningen bidra till resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning, ekonomisk och politisk självständighet samt demokratisk utveckling i mottagarländerna. I propositionen betonas att öppen debatt och kritisk granskning av regeringsmakten förstärker de demokratiska krafterna i ett mottagarland som till äventyrs skulle brista i känslan för demokrati. Biståndet bör således förenas med medvetna ansträngningar i demokratisk riktning, och ett viktigt led i ansträngningarna, framhålls det i propositionen, är att stärka respekten för det fria ordet och mänskliga rättigheter i övrigt. I Cuba sitter i dag framstående kulturpersonligheter fängslade för det enda brottet att kritisera regimen. Bland dessa finns t.ex. en författare och f. d. diplomat — bl.a. med tidigare stationering i Sovjetunionen — vid namn Emiglio Lopez Castillo, som accepterats som samvetsfånge av den internationella PEN-klubben, många andra att förtiga. Samtidigt reser delegation efter delegation från Havanna till Stockholm som gäster hos departement och myndigheter. Såväl statsministern som utrikesministern — i brev till kommittén för mänskliga rättigheter på Cuba, där jag är medlem — och vice statsministern i ett interpellationssvar har försäkrat att det förs en dialog beträffande tillämpningen av de mänskliga rättigheterna på Cuba. Det är en mycket tyst dialog, som hittills inte avsatt så stora spår. Jag har på ort och ställe kunnat konstatera att de institutioner och deras företrädare som är inblandade i det kulturella samarbetet med Sverige ingalunda har den uppfattningen att det officiella Sverige på något sätt skulle inta en kritisk hållning till Cubas tolkning av mänskliga rättigheter. Cuba hör till de länder som vägrar att släppa in Amnesty International för kontroll av fångarnas situation. Eftersom Sverige är ett av de länder som genom handel, tekniskt bistånd och kulturutbyte ger Cubas regim legitimitet internationellt sett, är en påverkan inom ramen för de biståndspolitiska målen i högsta grad påkallad. I stället har jag det bestämda intrycket att de från Cuba utsända kulturambassadörerna och därmed deras svenska värdar driver en effektiv propaganda för Cuba och dess samhällssystem. Och det är klart att man genom att plocka ut positiva utvecklingstendenser och utelämna de mörka sidorna kan teckna en ofullständig och därmed falskt positiv bild av en totalitär regim. Genom samtal med den internationellt ryktbare kubanske författaren Augel Quadra, som nyligen efter påtryckningar från europeiska regeringar och fristående organisationer för mänskliga rättigheter fått tillstånd att lämna Cuba, har jag fått bekräftat att detta är vad som sker här i Sverige. Augel Quadras erfarenheter av kubanska fängelser, och som utstött icke-person mitt i Havanna under några år — i stor skräck — kontrasterar mot den ljusa bild som sprids av ganska många svenska kulturarbetare. Vad beträffar det tekniska biståndet kan detta ytligt sett verka positivt eller åtminstone harmlöst, men dess konsekvens är bl.a. ökade möjligheter för Cuba att hålla trupper i Angola, något som berörts tidigare i debatten. Jag har inget yrkande — det är svårt att påyrka en attitydförändring. Däremot har jag en förhoppning om att det svenska biståndet eller samarbetet med Cuba skall utformas så, att det också bidrar till att främja mänskliga rättigheter på Cuba.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 28 behandlas proposition 93 om kulturarbetarnas skatteförhållanden. I anslutning till propositionen har väckts ett antal motioner. Huvudsyftet med propositionen är att skapa förutsättningar för en mera rättvis beskattning av kulturarbetarna utan att kraven på likformighet mellan kulturarbetarna och andra skattskyldiga åsidosätts. Propositionen har också tillstyrkts i väsentliga delar, även om reservationer på vissa punkter har avgetts för en annan utformning av vissa avsnitt. Den första punkt jag här skall beröra är utvecklingskostnaderna, som också behandlas i reservationerna 1 och 2. Kulturarbetarna har särpräglade arbetsförhållanden. Verksamheten bedrivs med andra bevekelsegrunder och ofta under helt andra ekonomiska förutsättningar än vad som gäller för rörelseidkare i allmänhet. Utskottet finner det tillfredsställande att förslag nu framlagts som ger företagarna möjlighet till avdrag för kostnader vilka uppkommit innan rörelsen påbörjats. Men vi reservanter anser att den föreslagna tidsgränsen är alltför snävt tilltagen. Om en avdragsrätt av den här arten inte skall förfela sitt syfte, bör den omfatta även kostnader som ligger längre tillbaka i tiden än ett år. Skall vi underlätta en kulturarbetares situation i initialskedet av verksamheten, bör tidsgränsen sättas till tre år före rörelsens påbörjande. Visserligen innebär denna tidigareläggning av tidsgränsen vissa kontrollproblem, men nackdelarna måste vägas mot de betydande fördelar som en avdragsrätt för utvecklingsoch etableringskostnader innebär. Därför, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 2. I reservation 3 tas upp en fråga som diskuterats åtskilliga gånger i riksdagen. Det gäller avdrag för arbetslokal i egen bostad. I propositionen medges i mycket begränsad omfattning avdrag för sådan kostnad. Vi reservanter ansluter oss till kravet i centermotion 284 yrkande 1, att i rörelse och tjänst skall kostnader för utnyttjande av egen bostad vara avdragsgilla om verksamheten i väsentlig mån hindrat lokalens användning för bostadsändamål. Vi begär att regeringen snarast möjligt framlägger förslag i enlighet med vad som anförts i ovannämnda motion. En annan fråga som också behandlas i detta skatteutskottets betänkande gäller de problem som uppstår för professionella idrottsutövare vilka under några få år är verksamma och då uppbär extremt höga inkomster. Enligt reservanternas uppfattning borde här skapas förutsättningar för att delar av dessa inkomster får avsättas till något slag av utjämningskonto. Vi begär i reservation 3 att regeringen tillsätter en utredning som kan se över dessa problem. I ett par motioner har krävts att de taxeringsnämnder som skall behandla kulturarbetarnas deklarationer också är väl insatta i kulturarbetarnas situation. I ett särskilt yttrande understryker centerns och folkpartiets utskottsrepresentanter detta. Vi understryker också vikten av att kulturarbetarna får möjlighet att utse en särskild referensgrupp som kan överlägga med riksskatteverket om den särskilda information i dessa frågor som riksskatteverket har för avsikt att utge. Herr talman! På grundval av vad jag nu anfört yrkar jag bifall till reservationerna 2, 3 och 4 i skatteutskottets betänkande 28.

Herr talman! Kulturarbetarna har sedan början av 1970-talet försökt att få till stånd en offentlig utredning med uppgift att granska kulturarbetarnas situation. En sådan utredning skulle ha till uppgift att föreslå ändringar i lagstiftningen så att kulturarbetarna i likhet med andra grupper i vårt land får möjlighet att med rimlig trygghet utöva sina yrken. Skatteoch avgiftsfrågorna har därvid mycket stor betydelse. Detta har understrukits av att inkomstutvecklingen varit ogynnsam i jämförelse med de mera kommersiellt inriktade yrkesutövarna, som ju har möjlighet till rationalisering av verksamheten. Kulturarbetarna har sålunda inte kunnat kompensera sig för ökade sociala avgifter och skatter genom att ta ut högre ersättningar för sina produkter. De har därför inte heller kunnat komma i åtnjutande av de förmåner som erbjudits praktiskt taget alla andra yrkesgrupper i form av förkortad arbetstid och längre semester. Mot bakgrund av detta är de förbättringar som föreslås i propositionen välkomna. De är dock inte tillräckliga, och jag skall snart återkomma härtill. Låt mig bara först påpeka att vi från folkpartiets sida i vår motion kräver att en fortsatt förutsättningslös utredning om de konstnärliga och litterära yrkesutövarnas belägenhet i våra dagars samhälle tillsätts. Frågan om ett särskilt inkomstslag måste därvid också prövas. Förnyelsen är viktig inom kulturlivet. Det är därför angeläget att steget från mera hobbybetonad verksamhet underlättas. Normalt är det när man tar steget till att försöka livnära sig på sin konstnärliga verksamhet som ekonomin blir till ett bekymmer. Därmed kommer jag in på de reservationer som vi från folkpartiet står bakom i detta betänkande. I reservation 2 kräver vi att utvecklingskostnader, just av de skäl som jag nyss har nämnt, skall behandlas mera generöst än enligt det förslag som utskottets majoritet ställt sig bakom. I praktiken är det ju redan i dag möjligt att få avdrag för vissa kostnader, som man haft innan verksamheten betraktas som rörelse, efter det man startat denna. Andra kostnader kan man däremot aldrig få avdrag för. Från folkpartiets sida ansluter vi oss därför till propositionens definition av vad som är utvecklingskostnader. Till dessa skall räknas ”alla löpande kostnader som hänför sig till verksamheten i fråga och som skulle varit avdragsgilla det år de lagts ned om verksamheten redan då hade bedömts som rörelse”. Den i propositionen föreslagna tidsgränsen för detta anser vi däremot för snävt tilltagen, om man på ett mer avgörande sätt vill underlätta övergången för kulturarbetare från hobbybetonad verksamhet till yrkesinriktad sådan. Avdrag bör därför medges för kostnader under tre år före rörelsens påbörjande. Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till reservation 2. Det ligger i sakens natur att verksamhet av det slag som vi nu behandlar ofta bedrivs i lokal som tillhör den egna bostaden. Möjligheterna att få avdrag för denna bör därför bättre än vad som för närvarande gäller tillgodose kulturarbetarnas krav. Även om vägen dit inte varit helt rak har vi från folkpartiet kommit fram till att kulturskattekommitténs förslag på denna punkt är bättre än propositionens. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservation 3. Så några ord om reservation 4 som handlar om rätt för bl.a. idrottsmän med tillfälligt höga inkomster att göra skattefria avsättningar till särskilda konton. Jag har redan tidigare i denna kammare framhållit det orimliga och ohållbara i en skattelagstiftning, som mer eller mindre tvingar våra mest framgångsrika medborgare utanför landets gränser. Ingen nation har i längden råd att hålla sig med en sådan skattelagstiftning. Förlusterna är inte bara ekonomiska i form av uteblivna skatter från de flyktande utan dessutom opinionsmässiga genom att vårt land i omvärlden får stämpeln att tillämpa en i varje fall efter utländska mått närmast konfiskatorisk beskattning. Utskottsmajoriteten svarar på de yrkanden som gjorts bl.a. i motion 2390 av Rune Ångström genom att hänvisa till den s.k. staketmodellen. Otaliga skatteproblem och orättvisor har sedan denna staketmodell presenterades stuvats undan bakom denna. För varje dag som går antar staketmodellen alltmera karaktären av en trollformel, med vars besvärjelser de flesta problem på skatteområdet kommer att lösa sig som genom ett under. När nu skatteutskottets socialdemokratiska majoritet även vill fösa in våra professionella idrottsmän innanför modellens ”staket” får nog ändå måttet anses vara rågat. Nu får det väl ändå vara slut på den ”strutspolitik”' som ni socialdemokrater bedriver i skattefrågorna. Varje gång som ni försöker att på detta lättvindiga sätt krypa undan ert ansvar för att viktiga skattefrågor löses, skjuter ni ju också genomförandet av staketmodellen allt längre bort i en oviss framtid. Jag vill därför ha ett besked av utskottets talesman här och nu. När beräknar ni att staketmodellen skall kunna genomföras? Är det kanske rent av så att ni socialdemokrater hoppas att en borgerlig regering skall lösa problemen åt er efter valet i höst? Herr talman! Till sist yrkar jag bifall också till reservation 4.

Herr talman! Vi har i dag att behandla — som tidigare har framkommit — regeringens proposition 1984/85:93 och skatteutskottets betänkande 28 beträffande kulturarbetarnas skatteförhållanden. Även en del andra rörelseidkare — dock icke idrottsmän — jämförs med kulturarbetare. Kulturutskottet har beretts tillfälle att avge ett yttrande, som är bifogat till betänkandet. Kulturarbetarnas skatteoch avgiftsfrågor har diskuterats under många år. Konstnärerna och deras organisationer har kritiserat skatteoch avgiftsförhållandena, och i slutet av 1970-talet beslöt riksdagen efter en s-motion på kulturutskottets hemställan att begära att en utredning skulle tillsättas. Kulturskattekommittén blev färdig med sin utredning 1983, och den remissbehandlades på sedvanligt vis. I stort har kommitténs förslag mottagits på ett positivt sätt. Regeringens proposition grundar sig på kommitténs förslag. Det är ett obestridligt faktum att ett levande kulturliv är något som samhället inte kan vara utan. Kulturen lämnar efter sig bestående värden och gör vårt liv rikare. Samhället stöder ju också kulturlivet på olika sätt. Däremot är det något av det svåraste som finns att skapa rättvisa när det gäller konstnärernas skatteoch avgiftsfrågor. Som det framkommer i propositionstexten har det varken från kulturarbetarnas eller kommitténs sida gjorts gällande att statsmakterna via beskattningen skall ekonomiskt stödja kulturarbetarna. Avsikten med förslag som lagts fram är att ge en rättvisare beskattning för denna yrkesgrupp. Varför har det då varit så svårt att få till stånd rättvisa i konstnärernas skatteförhållanden? Det hänger givetvis samman med deras speciella arbetssituation. Skiljelinjen mellan det privata och yrkesutövningen är svår att dra. Man kan inte mäta antalet tavlor med det förbrukade antalet färgtuber, om man nu skall förenkla det hela. Jag instämmer med kulturutskottet, som har konstaterat i sitt yttrande till skatteutskottet att särskilda villkor gäller för kulturarbetarnas skapande: många gånger kan ett intensivt och långvarigt arbete visa sig vara ofruktbart och inte leda till något resultat som kan avläsas i form av produktion. Kulturarbetarna har framfört önskemål om ett särskilt inkomstslag för litterära och konstnärliga yrkesutövare. Kulturskattekommittén har inte föreslagit något sådant, med hänsyn till betydande administrativa nackdelar. Däremot föreslog kommittén att en bestämmelse införs om att litterär eller konstnärlig verksamhet skall anses yrkesmässigt bedriven även om ett egentligt vinstsyfte inte förelegat men verksamheten medför eller kan medföra intäkter. Regeringen har inte föreslagit något nytt rörelsebegrepp, eftersom den nuvarande formuleringen — yrkesmässigt bedriven förvärvsverksamhet — bäst klargör skillnaden till hobbyliknande verksamhet, och kommitténs förslag skulle kunna leda till missbruk. I motion nr 283 har föreslagits ett nytt inkomstslag för dem som utövar konstnärligt arbete. Som jag tidigare nämnde föreslog kommittén inte heller detta. Denna fråga skall penetreras vidare, och skatteutskottet anser att kulturarbetarnas särproblem skall lösas på annat sätt, eftersom det vore svårt att försvara nya lagar som skulle innebära att några yrkesgrupper skulle behandlas helt annorlunda i vårt system, där riktlinjen är rättvisa och lika behandling. Jag vill inte polemisera i onödan med motionärerna bakom motion nr 283, men det vore väl egendomligt om man helt skulle befria en viss yrkeskategori från skatt. Hur mycket man än värnar om kulturarbetarna kan man inte ha förståelse för ett sådant förslag. När det gäller bokföring och deklaration har kommittén föreslagit förenklingar av reglerna för kulturarbetare med årsinkomst motsvarande 20 basbelopp. I motion 283 yrkas att kommitténs förslag genomförs. Kommitténs förslag föranledde protester mot införandet av särskilda bokföringsregler för en viss yrkesgrupp. I detta sammanhang har liknelser gjorts med småföretagen i allmänhet. 1980 års företagsskattekommitté har nyligen lagt fram ett förslag om en s.k. staketmodell, som skulle innebära ett fondsystem med lägre beskattning för icke uttagna medel. Förslaget har som bekant inte varit föremål för prövning, och utskottet har således avstyrkt motionen 283. Utskottet anser också att en utlovad informationsskrift skulle avhjälpa kulturarbetarnas svårigheter beträffande regeltolkning. I propositionen föreslås en rätt till avdrag för utvecklingskostnader — utgifter från tiden innan en verksamhet utvecklas till rörelse. Avdrag får göras för löpande omkostnader för kalenderåret i fråga och även för det närmast föregående året. Avdraget skall utnyttjas mot rörelseintäkter under de sex första rörelseåren och får inte leda till underskott något av åren. Förslaget innebär egentligen ett avsteg från de vanliga principerna i och med att utgifterna från föregående år blir avdragsgilla. Kommittén har föreslagit avdragsrätten för utgifter från andra och tredje — Nr 121 året före rörelsens påbörjande. Ur rättvisesynpunkt och kontrollsynpunkt Onsdagen den skulle en längre tidsgräns inte vara försvarbar. Man får avvakta i denna fråga. — 17 april 1985 Utskottet ansluter sig till propositionen och avstyrker den moderata reservationen nr 1 och centerpartiets och folkpartiets reservation nr 2 med förslag — Kyulturarbetarnas om en tidsgräns på två resp. tre år. Jag yrkar således avslag på reservation 1 skatteförhållanden och 2 samt de motioner som sammanhänger med dessa reservationer.

Herr talman! När man säger att propositionen när det gäller rätten till avdrag för utvecklingskostnaderna ur rättviseoch kontrollsynpunkt skulle vara bättre än vad som föreslås i reservationerna blir jag ganska förvånad. Det är väl inte många som tror att denna grupp kulturarbetare endast har ett års förberedelsetid innan man startar en rörelse. Det kan röra sig om en betydligt längre tid än vårt förslag till tidsgräns, nämligen tre år, men vi har ansett att en treårsperiod är rimlig för att man i någon mån skall kunna tillgodose de berättigade krav som ställs. Är det så att man har ett intresse av att ge stöd till ett avdrag för utvecklingskostnaderna, borde man faktiskt gå den väg som anvisas i reservation 2. När det sedan gäller vad som föreslås beträffande arbetslokal är jag förvånad både över att regeringen lagt fram ett sådant förslag och över att majoriteten i utskottet har accepterat det. Utskottsmajoriteten säger att om lokalen har använts 800 timmar per år skall man få göra avdrag för den. För det första: Hur skall man kunna kontrollera — och hur skall den enskilde kunna beräkna, skulle jag nästan vilja fråga — hur många timmar han har varit i arbetslokalen, om man nu skall gå efter bokstaven? Det skulle vara betydligt bättre att vederbörande fick uppge om rummet eller de aktuella kvadratmeterna inte har kunnat utnyttjas för bostadsändamål. Det måste väl vara detta som skall vara avgörande när det gäller om avdragsrätten är befogad eller inte — inte hur många timmar vederbörande har befunnit sig i lokalen. Arbetet kan ju vara utformat så, att en del utföres i bostaden och en del utanför bostaden, men lokalen kan vara upptagen hela tiden och kan därmed inte användas för bostadsändamål. Beträffande den enhetliga taxeringen förmodar jag att vi är ganska eniga om att man skall ge möjlighet för kulturarbetarna att medverka vid taxeringen, dels genom att det ingår kulturarbetare i taxeringsnämnderna, dels genom att man får vara med i överläggningar med riksskatteverket när det gäller utformningen av den information som skall gå ut. Beträffande reservation 4, om idrottsmännen, har redan Bo Lundgren nämnt att man även denna gång tillgriper staketmodellen som en räddningsplanka. Jag kan inte finna att man kan hänföra den grupp idrottsmän som har åberopats i motionerna och i reservationen till gruppen näringsidkare. I och med detta har man egentligen inte kunna ge något svar på den här punkten. Vi ser de problem som uppstår, och vi ser hur människor bosätter sig utomlands. I reservationen har gjorts en blygsam anhållan om att man skall utreda frågan. Jag är förvånad över att man inte har kunnat tillmötesgå detta.
Herr talman! Riktlinjen i vårt skattesystem är rättvisa och likformig beskattning, sade Erkki Tammenoksa i början av sitt anförande. Det är ett besked som jag hälsar med stor glädje. Jag förutsätter då att ni från socialdemokratins sida kommer att upphäva den orättvisa beskattningen av utländska forskare — orättvis i förhållande till svenska forskares beskattning. Jag förutsätter även att ni drar tillbaka propositionen om skatterabatt, som varken leder till rättvis eller likformig beskattning och som faktiskt missgynnar den grupp som vi talar om, kulturarbetarna, speciellt mycket. Jag fick en fråga som gällde varför vi inte löste frågan om idrottsmännens beskattning när vi besatte posten som budgetminister under så lång tid. Jag vill gärna svara på den frågan. Ni hade 44 år på er att ställa till med en massa sådana här problem. Vi hade några få år på oss, och vi hann inte lösa alla problem på denna tid. Men det tjänar inte så mycket till att diskutera den saken. Det bästa vore egentligen att diskutera den fråga som vi just nu har för ögonen. Den handlar i stor utsträckning om förnyelse av kulturlivet och möjligheterna för människor att starta konstnärlig verksamhet. Ur rättvisesynpunkt skulle det då inte vara riktigt att man, innan man startar rörelsen, fick avdrag längre tid än ett år framåt. Faktum är, Erkki Tammenoksa, att man redan nu får avdrag för vissa saker längre fram i tiden. Om man exempelvis tar med sig inventarier eller annat som ingångskapital i en sådan rörelse, så får man göra värdeminskningsavdrag för dem senare. Det är bara vissa kostnader som man inte får göra avdrag för. Orättvisan blir alltså inte större. Tvärtom blir det lättare att komma i gång med konstnärlig verksamhet — och det är dit vi syftar från folkpartiets sida med våra förslag i den här frågan.
Herr talman! Jag skall försöka svara på de ställda frågorna. När det gäller ett utvecklingsår, innan verksamheten startar, så upprepar jag vad jag sade, nämligen att vi får återkomma i den här frågan. Dessutom gäller det faktiskt en kontrolluppgift — att gå tillbaka och kontrollera alla år innan verksamheten har kommit i gång. Vi får börja med ett år. Beträffande 800 timmar är det väl vad som uppfattas vara ett rimligt användande av egen bostad. Såvitt jag förstår eftersträvar man enkelhet. Jag tror inte att man här skall ha något kontrollsystem. När det gäller staketmodellen, som ofta dyker upp, har vi den faktiskt med i spelet. Idrottsmännens höga inkomster och problemen i samband därmed hör inte till de större problemen i det svenska samhället. Staketmodellen är intressant, och det var därför jag tog upp den. Sedan kan man utveckla tanken som sådan. Om vi nu skall tala om varför man inte genomförde något under de 44 år som socialdemokraterna hade makten, så vill jag säga att då hade vi en tennisspelare av världsklass. Sedan har det blivit fler. Det är en helt ny fråga, kan man säga. En undersökning i Danderyd gällde en grupp kapitalägare och storinkomsttagare som flydde landet. De betalade ungefär 34 20 i skatt. Man kan diskutera hur länge som helst vilka som flyr och hur orimlig beskattning de har. Detta är i stort mitt svar till frågeställarna. Till slut vill jag säga att jag tror att vi är ense ganska långt i den stora fråga som det gäller i dag — kulturarbetarnas skatteförhållanden. Det är ett stort steg framåt.
Herr talman! Erkki Tammenoksa säger att längre tid än ett år kan man inte ta med utvecklingskostnaderna ur kontrollsynpunkt. Det vittnar om att man inte har så stort förtroende för kulturarbetarna. Om man nu skulle göra en förbättring för dem, så tycker jag att man skulle ta större hänsyn till den verkliga tid som sannolikt går åt innan de får en rörelse i gång. Då borde man kunna att ta med en väsentligt större del av den tid då de har haft utvecklingskostnader. När det gäller de 800 timmarna och avdrag för arbetslokal fick jag närmast ett intryck av att dessa 800 timmar valts av en slump. Frågan hur de skall beräknas och kontrolleras fick jag inget svar på. Då anser jag för min del att det vore betydligt rimligare att man tog hänsyn till om lokalen till väsentlig del inte var användbar som bostad. Beträffande idrottsmännen vill jag framhålla att staketmodellen är utformad för att kunna tillämpas för rörelseidkare. Jag kan inte förstå att sådana som i detta sammanhang måste jämföras med löntagare hänförs till den grupp vid vilken man skulle kunna använda staketmodellen.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

Herr talman! Erkki Tammenoksa säger att det skulle vara omöjligt att gå tillbaka mer än ett år för att kontrollera vilka kostnader exempelvis en konstnär har haft. I princip gäller detsamma om vederbörande har drivit sin rörelse i tre år. Vill man gå tillbaka och kontrollera den deklaration som har avgivits på heder och samvete, får man alltså begära in handlingarna och verifikationerna. Precis samma sak gäller för de tre föregående åren. Det är alltså inte konstigare än så. Sedan biter Erkki Tammenoksa sig fast vid staketmodellen. Som tidigare framhållits gäller det inte idrottsmän som har inkomst av tjänst. En idrottsman kan ju ha inkomst av rörelse. Jag tror att ni socialdemokrater har missförstått det där med inkomst av rörelse. Det kan röra sig om en idrottsman som har ett aktiebolag, och då gäller alltså inte staketmodellen. Denna modell är över huvud taget inte avsedd för aktiebolag utan för enskilda firmor.

När Erkki Tammenoksa nämner att även företagare flyr landet, vill jag bara säga att det inte gör saken bättre att företagsamma människor — entreprenörer — lämnar landet och startar verksamhet i andra länder. Det får inte folk arbete av här i Sverige. Det bästa vore om de kunde vara kvar och utveckla de företag som de har startat här i landet.
Herr talman! Jag nämnde, Kjell Johansson, en grupp kapitalägare och storinkomsttagare som flydde Danderyds kommun under tre års tid. Man har gjort en undersökning som bevisar att man inte behöver vara orimligt beskattad för att fly landet. Sedan är det en annan sak att man kan ha andra orsaker också. Stig Josefson talade om 800 timmar. Vad jag förstår är det ett rimligt utnyttjande av bostaden. Det behöver inte innebära fler kontrolluppgifter på — Nr 121 något sätt. Bo Lundgren frågade om bostaden i verksamheten och varför man har två olika slags schablonbelopp. Till honom vill jag säga, som jag sa i mitt anförande, att det är rättvisa man är ute efter. När det gäller hyreslägenheter har man inte några ränteavdrag. Vi skall eftersträva rättvisa, vi socialdemokrater. m.m. Staketmodellen är en modell som är intressant. Jag pekade inte på den speciellt när det gäller idrottsmännens beskattning, utan jag nämnde den som en intressant modell.